Granskning av stats-rådens tjänsteutövning och regeringsären-denas handläggningHerr talman! Konstitutionsutskottet ska enligt regeringsformen granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning och minst en gång per år meddela riksdagen sina iakttagelser. Enligt den praxis som har utvecklats lämnar KU varje år två granskningsbetänkanden till kammaren. Det ena rör den så kallade vårgranskningen, alltså den granskning som utskottet gör utifrån de anmälningar mot statsråd som enskilda riksdagsledamöter lämnar in. Den behandlas normalt i kammaren i juni varje år.Det andra betänkandet, det som nu debatteras, rör den så kallade höstgranskningen. Den bedrivs inte utifrån anmälningar från ledamöter utan på utskottets eget initiativ, och det som granskas är inte enskilda åtgärder av enskilda statsråd utan snarare processer, system och rutiner i Regeringskansliet. Ibland kallas denna för den administrativa granskningen.

I det andra avsnittet redogörs för granskningen av regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation. Utskottet följer varje år upp vilka statsrådsförordnanden som har utfärdats och hur många anställda som finns i Regeringskansliet. I år har utskottet dock inga kommentarer med anledning av den granskningen.Konstitutionsutskottet har vidare granskat vissa regeringsprotokoll från 2013. Det redovisas i betänkandets tredje avsnitt. En av frågorna som utskottet uppmärksammar är författningsutgivningen, med andra ord regeringens publicering av nya lagar. Utskottet vidhåller sina tidigare uttalanden om att tiden mellan att en författning kommer ut från trycket och att den träder i kraft bör vara minst fyra veckor och endast i speciella undantagsfall mindre än två veckor. Granskningen visar att det kan finnas speciella undantagsfall där kortare tid än två veckor kan accepteras, men det krävs mycket goda skäl för att så kort tid ska kunna godtas. Utskottet kommer att fortsätta att följa författningsutgivningen och tidsgränserna.Betänkandets fjärde avsnitt rör utskottets årliga genomgång av någon eller några grupper av förvaltningsärenden. Regeringen är i ett antal sammanhang högsta förvaltningsmyndighet. Utskottet har gått igenom de så kallade balansförteckningar som departementen upprättade vid årsskiftet 2013 p>KU kan konstatera att handläggningstiderna i flera fall är långa, vilket inte är tillfredsställande. Konstitutionsutskottet konstaterar att det inte är godtagbart att personalsituationen i departementet är sådan att ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda fördröjs. Det är naturligtvis beklagligt allmänt sett att ärenden handläggs under lång tid, men det är särskilt allvarligt om det drabbar enskilda medborgare.I det här sammanhanget har utskottet också granskat en del ärenden som rör utlämnande av allmän handling och konstaterar att Regeringskansliet har genomfört ett förbättringsarbete för att handläggningen ska gå snabbare. I många fall är begäran om utlämnande av många dokument omfattande.

Det kan man läsa om i betänkandets femte avsnitt. En genomförandekommitté består av representanter för medlemsstaterna och har till uppgift att granska kommissionens förslag till så kallade genomförandeakter, alltså regler som kompletterar de EU-rättsakter som antagits av EU:s ministerråd och Europaparlamentet. Ofta gäller det sådana detaljbestämmelser att myndigheternas expertkunskap behövs i genomförandekommittéerna. Utskottets iakttagelser ger inte anledning till någon annan bedömning än att departementen har god kunskap om de genomförandekommittéer som finns inom deras olika ansvarsområden och att instruktionsgivningen till representanterna och återrapporteringen från representanterna fungerar väl. Utskottet har några kommentarer om dokumentation och diarieföring av instruktioner och återrapporter, men själva arbetet i kommittéerna verkar följas upp på ett noggrant sätt.I det sjätte avsnittet redogörs för granskningen av försenade interpellationssvar. Utskottet har vid ett flertal tidigare granskningar konstaterat att svarstiden för interpellationer, som enligt riksdagsordningen är två veckor, har åsidosatts i en stor del av fallen. Utskottet har därför förutsatt att regeringen ska fortsätta att arbeta för att samtliga interpellationer besvaras inom utsatt tid. Årets granskning visade dock att svarstiderna har blivit längre jämfört med föregående år och att andelen försenade svar är fortsatt stor. Det ser utskottet kritiskt på. Andelen försenade interpellationssvar har visserligen minskat om man jämför hela mandatperioden 2010-2014 med mandatperioden 2006-2010, men andelen är högre än mandatperioden 2002-2006. Utskottet välkomnar att Statsrådsberedningen har sagt sig vara positiv till att på försök införa en ordning med schemaläggning av interpellationssvar för att korta svarstiderna. Det är ett lovvärt initiativ som bör utvärderas efter en tid.Slutligen har utskottet granskat vilken tid som används för den del av beredningen av lagärenden som sker efter att Lagrådet har lämnat sitt yttrande. Utskottet framhåller betydelsen av att tillräcklig tid avsätts i Regeringskansliet för beredning av Lagrådets synpunkter, inte minst när det handlar om synpunkter av principiell och kvalificerad art eller i de fall då regeringen väljer att inte följa Lagrådets synpunkter.

Med det yrkar jag på godkännande av utskottets anmälan.
Herr talman! Granskningen i det här betänkandet berör den avgångna regeringen. Jag vill inleda med att säga att jag tror att man skulle kunna använda det uttryck som ibland används i medicinska sammanhang, det vill säga "u.a." som betyder utan anmärkning. Det är den genomgående tendensen i vår granskning.Jag vill uppehålla mig vid två delar. Till att börja med gäller det frågan om utlämnande av offentliga handlingar. Som Andreas Norlén sa är detta en av konstitutionsutskottets återkommande granskningspunkter under de senare åren.I det här betänkandet handlar det egentligen mer om de administrativa förutsättningarna och de administrativa lösningarna för hur beredningsprocesserna ska gå till inom Regeringskansliet.

Det är ett mycket omfattande material. Ibland begärs utlämnande av dokument av mycket stor omfattning, och det tar då tid att få fram dessa dokument.

Jag vill även ta upp frågan om de försenade interpellationssvaren.

Jag vill ändå gärna nämna lite konkret om utgångspunkten för den här granskningen. Den som jag finner mest besvärande för den avgångna regeringen är dåvarande finansministern. Under den granskade perioden besvarade Anders Borg 57 interpellationer. Av dessa besvarades 54 - alltså 95 procent - för sent, varav 39 med en fördröjning som översteg två veckor. Av de besvarade interpellationerna besvarades 33 mer än 21 dagar efter den föreskrivna tvåveckorsperioden. Jag måste säga att det känns rätt egendomligt att den dåvarande finansministern kunde besvara bara tre interpellationer inom den angivna tiden två veckor. Herr talman! Det som är positivt är att vi har fått en respons från den nytillträdda regeringens tjänstemannanivå när det gäller den här ordningen.

Vi hoppas att redan under den här våren se förbättringar.Herr talman!

Herr talman! Vi debatterar nu KU10, granskningen av statsrådens tjänsteutövning och regeringens handläggning, eller som vi i KU brukar säga: den administrativa granskningen.I den administrativa granskningen tar vi upp frågor om hur Regeringskansliet är organiserat och hur det fungerar. Frågorna återkommer ofta från år till år. Precis som flera har sagt här handlar det om orimligt långa handläggningstider vid till exempel överklagande där en enskild riskerar att bli drabbad.Regeringskansliet upprättar listor över ärenden med långa handläggningstider, de som är över ett år. När vi har tagit del av dem kan vi konstatera att handläggningstiderna ibland är väldigt långa. I flera ärenden tar det också lång tid utan att det ens finns dokumenterade åtgärder som man ska vidta framöver.Vi från utskottet framhåller därför att det inte är godtagbart att sådana lägen uppkommer i departementen, särskilt inte när det har att göra med att personalsituationen inte är tillfredsställande. Här behöver man ha en bättre beredskap och bättre rutiner.Även handläggningstider och möjligheter att ta del av allmän handling har genom åren återkommit och tidigare gett upphov till mycket skarp kritik mot Regeringskansliet. Det har pågått ett förbättringsarbete, och vi utgår ifrån att det har påskyndats.I år har vi gjort en lite mindre granskning. Man ser fortfarande en del mindre brister där ärenden förekommer i departementens balansförteckningar, inte på grund av att de inte har lämnats ut utan på grund av att de inte har lagts till handlingarna. Där behöver det göras vissa uppstramningar.En ny fråga i vår granskning har varit granskningen av regeringens genomförandekommittéer. Här har vi kunnat hysa en viss oro för vad det är som händer när regeringen och förvaltningen i större utsträckning än vad vi i det svenska systemet är vana vid blandar ihop roller. Vi är inte vana vid att man blandar ihop roller. Här har utskottet gjort en del mindre iakttagelser, men ingenting som ger upphov till oro. Däremot tycker också jag att det finns all anledning att följa upp granskningen i takt med att EU-samarbetet utvecklas.Vidare granskar utskottet försenade interpellationssvar. Årets granskning visar att svarstiderna har blivit längre jämfört med föregående år och att andelen försenade interpellationssvar fortfarande är stor. Därför är det väldigt bra att Statsrådsberedningen nu är positiv till en ordning med schemaläggning av interpellationssvar, att man testar detta och senare gör en bra utvärdering, vilket också Björn von Sydow var inne på.Herr talman! Häromdagen berättade en vän för mig att hon och hennes mamma hade löst korsord i helgen. Ett av de knepiga orden i korsordet bestod av bara två bokstäver. I instruktionsrutan stod det: Gillar att prata mycket. Lösningen kan synas lite enkel när KU nu samlas för att avlämna sitt helt eniga granskningsbetänkande till riksdagen.Vi gillar att prata mycket, precis som korsordsskaparen antyder. Våra möten är betydligt längre än andra utskottsmöten, men så leder de också förvånande ofta till att vi blir helt eniga, även när det gäller att ge skarp kritik till regeringen. Vi vet att när vi klarar av att ge kritik i enighet blir den också effektiv.

Herr talman! Vi har i konstitutionsutskottet under hösten 2014, med hjälp av utskottets kansli, genomfört den så kallade höstgranskningen av regeringen. Det är främst en granskning av hur ärendehanteringen skötts i departementen och till viss del också hur enskilda statsråd skött sina åtaganden. En del i det har varit hur statsråden levt upp till kravet att i riksdagen inom 14 dagar besvara ställda interpellationer.Vi har granskat utvecklingen av antalet tjänstgörande i Regeringskansliet över åren, bland annat hur många av dem som är politiskt tillsatta. Granskningen har främst omfattat den tid 2014, då regeringen Reinfeldt styrde landet. Naturligtvis är det glädjande att konstitutionsutskottet är enhälligt i sina bedömningar av hur regeringen skött sig.En del i denna höstgranskning är en nyhet på så sätt att konstitutionsutskottet inte tidigare granskat hur regeringen styr och hanterar Sveriges medverkan i EU-kommissionens genomförandekommittéer. Det gäller hur den demokratiska styr och ansvarskedjan upprätthålls när tjänstemän från förvaltningsmyndigheterna i Sverige representerar regeringen i Bryssel. Det handlar alltså om ifall regeringen håller ordning på vilka genomförandekommittéer som finns, vilka som är Sveriges företrädare i kommittéerna, om regeringen ger tydliga riktlinjer till våra tjänstemän i kommittéerna och om återrapporteringen till regeringen fungerar. Det som konstitutionsutskottet funnit i den delen är positivt. Konstitutionsutskottets slutsats är att departementen har god kunskap om arbetet i genomförandekommittéerna och att arbetet i stort fungerat väl.Regeringskansliet, med departementen och ambassaderna, är en stor verksamhet. En del i konstitutionsutskottets höstgranskning är att redovisa jämförbar statistik på hur antalet tjänstgörande utvecklas över åren. Per den 1 september 2014 fanns 4 682 tjänstgörande i Regeringskansliet. Av särskilt intresse brukar vara antalet tjänstemän som är politiskt tillsatta. Den 1 september 2014 var antalet 172.

Efter att justitieombudsmännen under 2014 gjort en inspektion på Utrikesdepartementet har de i sin årsrapport framhållit att det är ett ambitiöst arbete som utförts vid UD vad gäller framställningar om utlämnande av handlingar. Det beröm som justitieombudsmännen ger har noterats i vår granskningsrapport.Det område som statsråden i Reinfeldts regering verkar ha haft störst problem med har varit att i rätt tid svara på riksdagsledamöternas interpellationer. Under åren 2010-2014 besvarades bara 50 procent inom 14 dagar, och 19 procent besvarades först efter att 28 dagar gått sedan interpellationerna lämnats in. Det är något bättre än perioden 2006-2010 men något sämre än under regeringen Persson 2002-2006. Utskottet välkomnar i betänkandet att Statsrådsberedningen under en försöksperiod vill pröva schemaläggning av statsrådens interpellationssvar i riksdagen.Herr talman! Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan.Överläggningen var härmed avslutad.